Herr talman! Peter Hultqvist har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att stärka försvaret av Gotland. Genom försvarsbeslutet 2000 (prop. 1999/2000:30, bet. 1999 2000:168), som fattades av riksdagen år 2000, avvecklades en rad förband och enheter i Försvarsmaktens grundorganisation på Gotland: Gotlands militärkommando MKG, Gotlandsbrigaden, Gotlands artilleriregemente A 7, Gotlands luftvärnskår Lv 2 och Gotlands kustartilleriregemente KA 3. Genom försvarsbeslutet 2004 (prop. 2004 05:43, bet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Vår strävan måste alltid vara att tillsammans med övriga strandstater försöka göra Östersjön till ett fredens hav. Östersjön är i dag ett mycket frekventerat hav. I varje ögonblick rör sig ungefär 2 000 fartyg på Östersjön. Det handlar om ca 15 procent av världens containertransporter. Samtidigt som vi ser den här typen av verksamhet kan vi konstatera att den militära underrättelse och övningsverksamheten i Östersjön ökat sedan 2007. Självfallet är detta kopplat till det ryska förmågelyftet, som kommer att falla ut i sin fulla bredd 2020-2025. Detta påverkar situationen. Den ryska politiska viljan att förnya materiel och förbättra förbandskapacitet är tydlig. Närvaron av militär kapacitet och förmåga i vårt närområde ökar. I Försvarsberedningens första rapport från maj förra året konstaterar vi att detta påverkar vår och våra grannländers säkerhetsmiljö. Det påverkar alltså den militära balansen. Gotland är ett strategiskt område för Sverige. I händelse av ett mer tillspetsat läge i Östersjön kommer det att bli än mer tydligt. Vad som sker på Gotland är avgörande för förmågan att hålla sjö och luftvägarna öppna i ett sådant läge. Vår nära koppling till de baltiska länderna och Finland gör att vi från svensk sida i en sådan situation har ett viktigt ansvar att leva upp till. Vi får då inte ha agerat eller agera som att det finns ett säkerhetspolitiskt vakuum. Vi behöver Gotland för defensiva syften. Det måste tillhöra normalbilden i detta nya läge att Sverige har en tydligare och mer markerad militär närvaro på Gotland än vad som är fallet i dag. Det skapar en annan typ av stabilitet och signalverkan till både vår egen befolkning och omvärlden än om strategin är att vidta alla nödvändiga åtgärder i ett starkt ökat spänningsläge. Vi vet då inte hurdan situationen är, vad som är möjligt att göra och om vi kan göra det hela. Vi förordar alltså en ökad militär närvaro på Gotland. Där är kvalificerat luftvärn mycket viktigt. Kustmålsrobotar är en annan viktig komponent. Markförband, ett förstärkt hemvärn och frekvent basering av flyg och markstridskrafter kan vara stommen. Det här kan organiseras på olika sätt. Det behöver inte ske i form av att man bygger nya stora anläggningar. Man kan ha olika typer av system, och Försvarsmakten bör kunna ha synpunkter på hur det skulle kunna organiseras. Men för att bidra till en långsiktig stabilitet och för att det här ska tillhöra normalbilden i ett nytt och förändrat läge anser vi att den här typen av åtgärder bör vidtas i fredstid. Att vidta den här typen av åtgärder är bara en del i ett stort pussel som ska bidra till fred och säkerhet. Det handlar om att jobba med ett brett säkerhetsbegrepp, där samverkan mellan länderna i form av handel, turism och utbyte av olika slag är en del. Diplomati är ett annat exempel. Men det finns också en hård kärna där det måste finnas en militär förmåga. Denna måste organiseras på ett sådant sätt att den tillhör normalbilden och kan användas på ett relevant sätt om man hamnar i den typen av situation. Men det kan också handla om att man bygger tröskeleffekter. Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att stärka försvaret av Gotland?
Herr talman! Peter Hultqvist har vid ett flertal tillfällen återkommit till sin oro för försvaret av Gotland och utvecklingen i Östersjöområdet. Jag håller med om att Gotland kan ha en viktig betydelse om en konflikt skulle utspelas i Östersjöområdet. Samtidigt kan jag konstatera att Östersjöområdet präglas av stabilitet. Vi ska komma ihåg att det bara är tio år sedan de baltiska länderna blev medlemmar i Nato. Jag kan också konstatera att Försvarsberedningen, där Peter Hultqvist är en av ledamöterna, gör motsvarande bedömning i den säkerhetspolitiska rapporten Vägval i en globaliserad värld , nämligen att Norden och Östersjöregionen sammantaget präglas av stabilitet, dialog och samarbete. Försvarsberedningen gjorde en liknande bedömning för Östersjön i det som var grunden för den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2009. I beredningen konstateras också att ett enskilt militärt väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid. Visst håller Peter Hultqvist också med om den bedömningen? Jag har nämligen inte sett någon avvikande mening när det gäller den beskrivningen. Herr talman! Just nu pågår en omfattande försvarsreform med syfte att stärka försvarets förmåga. Försvarsmaktens övningsverksamhet ökar, vilket jag också nämnde i svaret. Det inkluderar området på och kring Gotland. Det betyder att det är militär närvaro. Övningen Northern Coast, som genomfördes under hösten i farvattnen runt Gotland, inkluderade över 3 000 personer och 35 fartyg från 14 länder. Försvarsmakten gör självklart också egna övningar på Gotland, runt Gotland och över Gotland. Jag skulle vilja säga att den nya insatsorganisationen med kvalificerade system som våra JAS-divisioner, korvettdivisioner, u-båtssystemet och tillförsel av de medeltunga helikoptersystemen skapar goda förutsättningar för att kunna verka med både sensorer och vapenplattformar på, över och runt ön. Detta är sammantaget ett resultat av att vi har kunnat höja försvarsanslagen, och det är ett resultat av alliansregeringens ansvarsfulla ekonomiska politik. Det är inte med kaserner eller stabsbyggnader som man bygger försvarsförmåga. Det gör man genom att ha väl övade och väl utrustade förband som kan användas i Sverige, i vårt närområde och längre bort om så behövs. Det är på det sättet vi stärker vår försvarsförmåga.
Herr talman! Försvarsberedningen konstaterar att man ser den militära förmågeökningen i Ryssland, man ser den ökade övningsverksamheten och man ser den ökade underrättelseverksamheten. Man konstaterar att det påverkar vår säkerhetsmiljö, och man konstaterar att osäkerheten om framtiden har ökat. Men man säger också att det är stabilitet som läget ser ut just nu. Karin Enström valde alltså att bara presentera den ena sidan av vad Försvarsberedningen konstaterar. Jag talar om ett läge som jag hoppas aldrig ska inträffa, och jag talar inte om att bygga kaserner och staber. Jag talar om att bygga en kapacitet som ska finnas om den behövs, framför allt i form av luftvärn och kustmålsrobot. Det är nödvändigt för att klara öppna sjövägar och öppna luftvägar om ett givet läge uppstår. Det är viktigt för de baltiska länderna, och det är viktigt för Finland. Det är kanske bättre att ha baserat och skapat en normalbild när det är stabilitet, när det råder fred, än att börja göra alla omdisponeringarna i skarpt läge. Då vet man inte om man når fram och vilka premisser som gäller eller om det till och med uppfattas som en eskalering i ett sådant sammanhang. Det är fråga om vilken syn man har på vad den rimligaste strategin är. Beslutet om JAS var ett beslut som var direkt relaterat till - i alla fall i de samtal som jag har som grund för att delta i beslutet och vara aktiv i att driva det - att det sker en uppgradering av det ryska flygvapnet med bland annat ett system som heter PAK-FA. Vi måste med andra ord ha ett relevant flygvapen som står sig i den nya miljön. Korvetterna är också något som förmodligen grundas i att man vill ha ett modernare system som kan stå sig i ett sådant läge som vi nu upplever. Vi har tagit vissa konsekvenser när det gäller det nya läget, men detta gäller att ta ytterligare konsekvenser. Det är därför som frågan om luftvärn, kustmålsrobot och liknande på Gotland är viktigt. Jag säger, och är öppen för, att man kan ha flexibla organisationer. Jag är öppen för att diskutera hur det kan utformas, men i grunden krävs ökad nivå av militär närvaro utan att koncentrera sig på en debatt om kasernbyggnader och stabsbyggnader. Det är nämligen inte detsamma som militär förmåga och försvarsförmåga. Vi anser också att det skulle vara en bra signal till vår nära omvärld. Det skulle vara bra i förhållande till de baltiska länderna, och det skulle vara bra i förhållande till Finland. Vår uppfattning är också att det skulle bidra till ökad långsiktig stabilitet. Jag kan egentligen inte se varför vi ska behöva ha en vattendelare kring synen på hur vi hanterar Gotland. Man skulle med enkelhet kunna säga att det har skett mycket under ett antal år nu, och det gör att vi delvis är inne i ett nytt läge. Vår bedömning är att det kommer att ske än mer fram till intervallet 2020-2025. Då bör vi också dra vissa slutsatser om vilka konsekvenser det får för oss och hur vi ska förhålla oss till det i vår struktur och vår försvarsplanering. Därför för vi upp just Gotland till debatt. Vi kommer också att driva det i Försvarsberedningens arbete, där jag redan har gjort en sådan markering. Återigen, är ministern beredd att vidta några åtgärder eller ställa sig bakom någonting som flyttar fram positionerna när det gäller Gotland?
Herr talman! Jag skulle vilja gå tillbaka lite i tiden och påminna Peter Hultqvist om att det vi nu delvis kan se är ett resultat av socialdemokratisk politik. Socialdemokraternas meritlista - om jag får använda det uttrycket - när det gäller försvaret och försvar av Gotland imponerar inte. Gotlandsbrigaden, Gotlands artilleriregemente, Gotlands luftvärnskår, Gotlands kustartilleriregemente och Gotlands regemente lades alla ned under den socialdemokratiska regeringen. Det var bara en bråkdel av de ca 60 förband och enheter som Socialdemokraterna lade ned under sin tid vid makten. Det som Peter Hultqvist och Socialdemokraterna nu kommer med handlar kanske om att sent ska syndaren vakna. Nu är vi på väg mot att kunna återta vår försvarsförmåga. Efter år av nedläggningar, efter år av besparingar och krympande försvarsanslag under den socialdemokratiska regeringen har det nu vänt för försvaret. Vi kan nämligen se hur försvarsplaneringen börjar ta form, vi kan se hur övningsverksamheten ökar och vi kan se hur kvaliteten på förbanden ökar med professionella och erfarna soldater och sjömän. För andra året i rad tillför regeringen också nya pengar till försvaret för att hålla tempot uppe i försvarsreformen. Den syftar just till att stärka vår försvarsförmåga. Med tillgängliga och rörliga förband som är bemannade med erfaren personal och utrustade med modernt materiel kan Försvarsmakten genomföra insatser, inte minst över och på Gotland. Jag ser att Försvarsmakten kommer att ha god förmåga att kunna bygga upp det. Vi vet också att vi har ett arbete i Försvarsberedningen som handlar om att se över vad som ska gälla inför 2015 och framöver. Jag hoppas att vi ska kunna komma överens där, men jag bekymrad över hur Socialdemokraterna ska få ihop det pengamässigt. Socialdemokraterna lägger inte mer pengar i dag än vad alliansregeringen gör. Att göra den typen av förstärkningar som Peter Hultqvist talar ganska yvigt och vitt och brett om kostar pengar. Hur mycket pengar det kostar beror naturligtvis på vad man gör. Det som oroar mig är, om det skulle bli aktuellt, hur Socialdemokraterna ska komma överens med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i det här fallet. Förra valet gick ni till val på att skära ned på försvaret med 2 miljarder kronor. Hur ser det ut nu? Det oroar nämligen mig betydligt mer just nu. Det som inte oroar mig är Försvarsmaktens förmåga att kunna verka på och över Gotland.
Herr talman! Jag tror inte att ministern är ett dugg oroad över de sakerna som räknades upp, inte ett spår. Ministern vet att vi är beredda att upp i Försvarsberedningen, och vi är också beredda att diskutera konsekvenserna av det ekonomiskt. Först måste vi dock se till att komma överens och komma någonvart. Jag blev lite besviken på det sista inlägget. Jag försökte nämligen föra en debatt om Gotlands framtid och om hur vi ska se på det strategiskt. Jag förde fram frågan om hur man ska göra i ett givet läge. Är det bättre att vara positionerad på Gotland innan - med luftvärn och med kustmålsrobot och med något högre militär nivå - än att försöka att flytta dit det hela i ett givet läge? Då kontrollerar vi inte situationen. Vi är inte helt herrar i huset, utan det är andra omvärldsfaktorer som gäller. Jag försökte få svar på det, men då fick jag någon sorts historisk exposé över en massa nedläggningar som har skett. Men om jag ska vara i samma härad kan jag fråga: Varför återupprättar ni inte alltihop det här och investerar i alla gamla staber och byggnader? Lös det då! Det är enkelt. Den typen av pajkastning tycker jag inte ger så särskilt mycket. Sedan tycker jag att man ska akta sig för att gå för djupt in på skönmålning av tillståndet inom svensk försvarsmakt. Jag skulle kunna ta upp många exempel om både det ena och det andra som behöver åtgärdas. När det gäller att syndaren ska vakna känner jag mig varken som det ena eller det andra. Jag försöker att se framåt och beskriva den verklighet som vi lever i och som utvecklas. Rysk militär förmågeökning påverkar vår säkerhetsmiljö, och det har vi sagt i Försvarsberedningens rapport. Det används samma ordval i den finska vitboken. Där gör Finland och Sverige en gemensam analys. Om omvärlden förändras måste man militärstrategiskt kanske göra vissa förändringar i synen på hur det här hanteras. Då kvarstår min fråga som jag hoppas att ministern kan utveckla: Är man beredd att ta några initiativ över huvud taget när det gäller Gotland?
Herr talman! För mig gäller det att få ihop de olika bilder som Peter Hultqvist förmedlar. Vi är överens om att området kring Östersjön är stabilt. Vi är också överens om att Ryssland ökar sin övningsverksamhet och sin förmåga. Syftet med det försvar som vi nu bygger upp är ju att tidigt kunna förflytta förband, kunna vara flexibla och ha ett system som gör att vi har försvaret som en tröskeleffekt och också - beroende på hur läget ser ut och även om det osannolika skulle inträffa - vara beredda och ha en hög beredskap. Det är därför som vi nu stärker vår försvarsförmåga. Jag tror inte på kaserner och betong. Däremot tror jag på flexibla förband som har en hög rörlighet, och det är ju precis det som vi nu bygger upp. Men låt oss fortsätta den diskussionen i Försvarsberedningen. Vad drar man för slutsatser av den moderna utvecklingen just nu, och vad får det för konsekvenser för Sveriges säkerhetspolitiska läge? När det gäller det som vi bygger upp ser jag inte någon motsättning mellan nationella och det internationella. Jag ser inte heller någon motsättning i att använda hela insatsorganisationen där den bäst behövs, inklusive att kunna vara på Gotland, om så behövs.